Herr talman! Jag vill börja med att beröra det faktum att det är et enigt utskotl som står bakom-det här betänkandet. Det är allmänm känm att vpk har förhindrats att delta i utskottsbehandlingen. Därför får vi ta den här debatten i kammaren. Hade vpk varit representerat I utskottet hade det givetvis varit en reservation fogad till betänkandet. Sedan ir det viktigt och nödvändigt att en sådan här lag verkligen blir verkningsfult, att den fungerar för dem som skall utnyttja den. Med de ändringar som vpk föreslagit blir det bättre. Om de införs kan inte ” arbetsköparen, på det sätt som han kan nu, förhala utbildningstidens . förläggning och han kan inte heller förhala ett domstolsprövande upp till två år. Genomför man de förändringar vi har föreslagit tillmötesgår man de fackliga kraven på den här punkten. Jag yrkar alltså bifall till det framlagda förslaget till ändring.
Herr talman! Efiersom fru Lantz menar att det blir klara förbättringar om man följer det förslag som lagts på kammarledamöternas bänkar i dag vill jag bara ta upp en av de punkter som förslaget innehåller. nämligen att en arbetstagaro skall kunna komma tillbaka till sin arbetsplats omedelbart, utan att arbetsgivaren vet om att den anställde har avslutat sina studier och vill återta sin plats. Jag tror inte att det skulle teda till förbättringar på arbetsmarknaden, fru Lantz. Tvärtom! Det skulle skapa väldiga problem. Tänk bara på hur den vikariens situation blir platsen en morgon. Det är klart att man måste ha vissa marginaler för Fredagen den
| till ledighet för Herr talman! I 10 § sägs att arbetstagare som avbryter sin utbildning — utbildning skall få återgå till sitt arbete, men det finns en passus i paragrafen som ger arbetsköparen rätt att under två veckor utestänga arbetare som av någon anledning avbrutit utbildningen. Det kan vpk inte acceptera. Om studierna avbryts av någon anledning som den anställde inte kan be stämma över skall hon eller han ha rätt att omedelbart återgå till sitt vanliga arbete — annars går vederbörande miste om två veckors lön. Tving as man avbryta studierna av skäl som man inte själv kan råda över måste man ha den här rätten. Utskottet har avstyrkt vårt förslag med anledning av att det skulle skapa osäkerhet — som herr Wirtén också sade — för de vikarier som har anlitats. Det är självklart att vikarien skall åtnjuta anställningstrygg het i samma utsträckning som lagen om anställningstrygghet ger. Skulle det uppstå några merkostnader i samband med skiftet skall, enligt vår mening, arbetsköparen stå för dem. Det kommer förmodligen att bli fråga om mycket små kostnader, dels därför att det gäller en mycket kort tid, dels därför att det bara är i undantagsfall som studier kommer att avbrytas på det här sättet. den det ej vill röstar nej. dragen för daghemsbyggande 50

Herr talman! Först ett tack till socialministern för ett fylligt svar, som också är positivi så till vida att kommunerna får ett andrum på ytterligare två månader för att planera och bygga daghem och därmed få del av det statliga bidraget på 12000 kr. per daghemsplats. Det är i och för sig bra, men jag frågar mig 'ändå: Varför är det inte möjligt att utsträcka tiden ännu längre? Jag har i min interpellation inte angett någon önskvärd tidpunkt, men jag måste säga att jag anser att en förlängning av den bidragsberättigade perioden bör utsträckas till halvårsskiftet. främst med tanke på arbetskraftsbristen inom byggbranschen. Jag skall utveckla det litet närmare. Kommunförbundet var redan tidigt i höst inne på tanken att få ett uppskov till stånd. Man uppvaktade dåvarande socialministern Sven Aspling. Att det inte redan då blev beslut om utsträckt tid berodde närmast på att man ville avvakta och se hur läget utvecklade sig. Någon förbättring har dock inte skett. Kommunerna har kommit i tidsnöd.

Reaktionen från kommunerna har inte uteblivit. Ambitionsnivån har hos många kommuner varit hög, och de har nog rätt allmänt levt upp till de förväntningar som den socialdemokratiska regeringen ställde på kommunerna. Men problemen har under hösten tornat upp sig. På många håll råder en överhettning på byggsektorn. I mitt eget hemlän, Värmland, SI dragen för daghemsbyggande finns just nu knappt en enda byggjobbare att uppbringa. Eftersom kommunerna enligt överenskommelse inte får anordningsbidraget om inte spaden sätts i jorden före årsskiftet, har der funnits risk för panikåtgärder. Då målet alltid måste vara att få fram bra daghem är det inte lyckligt med denna hets i planerandet. Som jag sade i början av mitt inlägg är det bra att socialministern är lyhörd för det här problemet och utsträcker tiden, men av kostnadsskäl och av sysselsättningsskäl hade det varit värdefullt om regeringen gåtl ett steg längre och utökat tiden, helst då fram till halvårsskiftet. Jag vill därför rikta två frågor till socialministern: 2. Om problemen med brist på byggarbetskraft och förseningar i materialleveranser kvarstår den I mars, kan socialministern tänka sig att på nytt pröva frågan om yterligare utsträckt tid, förslagsvis fram till halvårsskiftet 1977?

Herr talman! Det torde vara väl känt att vpk har en annan instiällning i denna fråga än de övriga partierna. Vi anser att anordningsbidraget om 12 000 kr. skall utgå under hela planperioden, dvs. fram till 1980, och att det skall justeras med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Vi krävde detta som enda parti i samband med beslutet om utbyggnaden av barnomsorgen i våras. På sikt bör staten överta samtliga kostnader av den enkla anledningen att först då kan målsättningen om en bra barnstugeplatls åt alla barn garanteras. Särskilt viktigt är detta krav ur kvali . tetssynpunkt. Personaltätheten exempelvis är så viktig att den inte får utsättas för kommunal kostnadsjakt. Skälen härtill är väl kända. Kommunernas ekonomi är i dag inte sådan att de tål väsentligt ökade utgifter utan kraftiga kommunalskattehöjningar, som då främst drabbar låginkomsttagarna. I många kommuner, särskilt i de borgerligt styrda, tycks dessutom intresset för en utbyggnad av barnstugeverksamheten vara minimalt. Det är bl.a. därför som vi har krävt bindande normer för kommunerna i det avseendet. Vad som inte heller framgår av totalsiffran 29 000 är de enskilda kommunernas utbyggnadsplaner, och de är synnerligen varierande. Ytterligare ett skäl till att anordningsbidraget bör utgå under hela planperioden är det enkla faktum att nuvarande system, som präglas av ett hattande hit och dit, leder till en total ryckighet i kommunernas planering. — Nr 20 Atl socialdemokraterna börjar vakna upp så här i eflcrhzfnd F)ch inser Fredagen den riktigheten i vänsterpartiet kommunisternas krav tycker jag i och för 29 oktober 1976 sig är mycket glädjande. Men jag tycker fortfarande att det är alltför - moderata krav man framför. Jag skulle i stället vilja fråga socialministern - Om anordningsbiom han mot bakgrund av den katastrofala brist som råder på barnstu — dragen för geplatser och de siffror som redovisas av socialstyrelsen är beredd att — daghemsbyggande medverka till att anordningsbidraget får utgå under hela planperioden och alt staten på sikt övertar samtliga kostnader för barnomsorgen.

Herr talman! Som jag har framhållit i mitt svar har Kommunförbundet och vissa kommuner påpekat att igångsättningen av vissa förskolebyggen, som planeras bli påbörjade under hösten 1976, kan äventyras på grund av brist på byggnadsarbetare. Det är detta som vi har försökt undvika genom den beslutade förlängningen. Sedan kan man ha olika meningar om hur lång övergångstiden skall vara; det är en avvägningsfråga. Men vi har bedömt att vi skulle klara de problem som kommunerna har redovisat genom en förlängning med två månader. | Jag vill också framhålla att avsikten' inte är att anordningsbidrag skall fortsätta att utgå för sådana byggen som kommunerna plancrat för igångsättning under år 1977. En ytterligare förlängning av igångsättningstiden skulle kunna leda till det resultatet. En sådan åtgärd skulle inte vara förenlig med det nya statsbidragssystem som riksdagen beslutade om under våren och som innebar att kapitaltjänstkostnaderna räknades in i det kraftigt höjda driftbidraget, som utgår fr.o.m. år 1977. Detta måste man ha i minnet. Till fröken Hjelmström vill jag säga att jag i mitt interpellationssvar har tagit upp den fråga som interpellanten hade ställt, nämligen om en förlängning av anordningsbidraget. Under 1976/77 beräknar man att sätta i gång byggandet av 36 000 nya platser. Den grundläggande överenskommelsen mellan Kommunförbundet och regeringen innefattade en utbyggnad av 34 000 platser. Kommunerna ligger alltså i planeringen före det program som låg till grund för den här diskussionen. Så till frågan om jag vill medverka till att anordningsbidraget skall fortsätta. Jag har delvis gett svaret. Här vill jag bara säga att vi skall medverka till att den överenskommelse som låg till' grund, och som sedan riksdagen anslöt sig till, skall fullföljas i det praktiska arbetet.

Herr talman! Jag tackar socialministern för det senaste tillägget. Med hänsyn till de nya signalerna beträffande driftbidraget framöver skall jag fortfarande begränsa mina krav till en kortare förlängning av den period det här gäller. Men vad jag vill hävda är att om man tar hänsyn dragen för daghemsbyggande tull helger o. d., så blir det i realiteten bara en och en halv månad som denna förlängning kommer att omfatta. Nog borde väl ändå regeringen ha kunnat tänja ut tiden till åtminstone det första kvartalet, när man nu inte anser sig kunna gå med på det första halvåret. Det förslag som regeringen nu framlägger ger ju inget större utrymme för spridning. Jag vill nog mena att vi har kvar i stort sett samma press, samma puckel, samma bekymmer med arbetskraft och entreprenörer. Egentligen tror jag att socialministern är enig med mig om utt det för landets kommuner hade varit till fördel, om de hade fått hela första halvåret 1977 på sig för planering och byggstart. Jag tror att många kommuner kommer att uppfatta de här två månaderna som något av en halvmesyr. Regeringens beslut ligger fast, efter vad jag förstår, och' vi får kanske tillfälle att återkomma i slutet av februari och göra en utvärdering av . den förlängning av tiden som nu medgetts och som jag tackar för, även om jag ingalunda tycker att den är tillräcklig.

Herr talman! Jag tycker att det är dubbelspel när man, som socialministern göf, först säger att regeringen kommer att medverka till att kommunerna bygger ut 100 000 daghemsplatser under en femårsperiod och sedan inte ger de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna att kunna klara av det. Något borde väl ändå de siffror stiimma till eftertanke som redovisats från socialstyrelsen, nämligen 24 000 daghemsplatser under den period då anordningsbidraget utgår och 2900 platser i vår, när anordningsbidraget alltså upphöf. Kommunerna har — det är väl känt också för den borgerliga regeringen — en ansträngd ekonomi. Sedan kan man också fråga sig om inte behovet på något sätt borde påverka möjligheterna till att anordningsbidrag utgår, därför att iäven om man nu planerar att bvgga 36 000 platser under en tvåårsperiod, så har ju behovet, köerna till daghemmen, samtidigt vuxit och närmare fördubblats.

Herr talman! Med anledning av det herr Gahrton anfört vill jag framhålla att en komplikation i sammanhanget, som gör det svårare att överblicka väktarnas verksamhet, är att den allra största delen av deras verksamhet utgörs av vad man brukar kalla traditionell bevakning, 1. ex. av industriföretag. Den del av deras verksamhet där enskilda kan komma i kontakt med den är den mindre delen av bolagens verksamhet. Men jag vill gärna vitsorda att det uppkommer åtskilliga principiella frågor när det gäller att bedöma vaktbolagens verksamhet. Och jag vill särskilt understryka att i väktarutbildningsutredningens uppdrag ingår bl.a. att göra en närmare kartläggning av omfattningen och frekvensen av olika förekommande typer av bevakningsuppdrag. Det är angeläget all se efter i vad mån bevakningsföretagen under senare tid kommit atl ägna sig åt uppgifter av annat slag än som tidigare hört till deras normala verksamhetsområde och att söka få en uppfattning om den framtida utvecklingen för branschen. Det är med anledning därav som det i direktiven till väktarutredningen understryks att det är angeläget att frågan om gränsdragning mellan bevakningsföretagens verksamhet och sådana arbetsuppgifter som bör ankomma på polisväsendet uppmiirksammas särskilt. Nu är utredningens arbete inne i sitt slutskede, så förslag kan väntas snart. Väktarutbildningsutredningen befinner sig också i ett framskridet stadium, och för min del anser jag inte att det behövs något tilläggsuppdrag till den utredningen. I varje fall är det klart att man, när man bedömer dessa utredningar, kommer att bli tvungen att ta ståndpunkt till alla de separata frågor som herr Gahrton har nämnt. På herr Gahrtons fråga vem man skall vända sig till när en väktare har begått ett fel vill jag svara att man i första hand skall vända sig till det bolag som har fått auktorisation och i andra hand till länsstyrelsen, som ju är det kontrollerande organet.

Herr talman! Jag får väl, liksom herr Svensson i Malmö gjort tidigare, konstatera att justitieministern sannerligen är knapphändig med beskeden. Jag kan instämma i att det är rimligt att utredningar som befinner sig i ett slutskede inte får tilläggsdirektiv. Men då måste jag formulera den fråga som handlar om ordningsvakterna på detta sätt: Bedömer justitieministern det möjligt att på grundval av det material som finns och kommer att föreligga inom departementet förutsättningslöst ta upp frågan om huruvida ordningsvaktsinstitutet över huvud taget skall få finnas kvar? Kan vi alltså räkna med en prövning av den frågan? Såvitt jag har fattat direktiven till utredningen rätt, kommer man där att utgå från att ordningsvaktsinstitutet skall finnas kvar. Men en tanke som har väckts i det förarbete som jag här har bedrivit är att ordningsvaktsinstitutet kanske är en principiellt sett viktig stötesten. Man behöver kanske inte institutet längre, eftersom vissa skäl till dess existens har bortfallit. Man löser kanske en hel del viktiga problem genom att ta bort det. Jag skulle alltså gärna vilja ha ett svar på frågan huruvida det sakläge som nu råder innebär att den frågan förutsättningslöst kommer att prövas. När det gäller tillsynsmyndigheternas möjligheter att fungera är jag faktiskt inte alls särskild nöjd med svaret, eller frånvaron av svar. Det finns ingenting som jag har kunnat utläsa av de nuvarande direktiven som innebär att man skall gå i närkamp med tillsynsmyndighetens sätt att fungera. Den ena utredningen handlar om ordningsvakterna, den andra handlar i första hand om väktarutbildningen. Det är inte som justitieministern i en felsägning uppgav en väktarutredning utan en väktarutbildningsutredning, och det innebär väl att det är där man kommer att koncentrera sitt arbete. Men tillsynsproblematiken - som också har framkommit i debatten. bl.a. i inlägg av den för tillsynen närmast ansvarige inom Stockholms läns länsstyrelse — är ju en kärnpunkt då det gäller att över huvud taget kunna acceptera den typ av funktioner som bevakningsföretagen har. Framför allt är det en kärnpunkt, om auktorisationen skall ha någon mening, att vi har en tillsyn som fungerar. Något besked på den punkten skulle jag vilja ha, antingen att justitieministern — vilket jag inte hoppas — är nöjd med nuläget eller att justitieministern är beredd att vidta någon form av åtgärd. Beträffande allmänhetens klagomöjligheter tackar jag för upplysningen, såväl i egenskap av riksdagsledamot som av en person tillhörande allmänheten. Att vi skall gå till bevakningsföretaget finner jag trots allt, utan att vilja misstänkliggöra något existerande bevakningsföretag, mindre tillfredsställande, och att vi skall vända oss till länsstyrelsen, som är en i princip acceptabel möjlighet, anser jag i dag vara meningslöst, Om bevakningsföretagens roll i samhällets kontrollpolitik retagens roll i samhällets kontrollpolitik eftersom blotta tillsynsfunktionen inte fungerar. Detta är ju en förutsältning för att man därutöver skall kunna ta sig an allmänhetens klagomål. Får vi ett klart besked beträffande tillsynsfrågan, skulle jag emellertid kunna vara nöjd med svaret i vad det avser allmänhetens klagomöjligheter, annärs knappast. Vad gäller hundarna kan väl den frågan synas vara marginell, men ser man litet närmare på den, finner man att saken inte är så obetydlig, för en icke tränad hund är faktiskt något av det allvarligaste våldsmedel som bevakningsföretagen har till sitt förfogande. Jag vet att det inom bevakningsföretag är regel med en mycket nära personlig bindning mellan hundförare och hund - ofta äger hundföraren själv sin hund. Man kan visserligen se fördelar med det, men man kan också se farorna, nämligen att det ligger mycket nära till hands för en väktare som har sin egen personligt ägda hund - som har den lagstadgade utbildningen på 40 timmar — med i tjänsten att använda den för personsökning. Därför är det viktigt med ett princeipbesked i den frågan: Får väktarhundar, med lagstadgad träning men med mycket sämre träning än polishundar, användas för personsökning? Den sista frågan är möjligen på gränsen till justitieministerns verksumhetsområde, men det vore ändå intressant med någon sorts principiell kommentar. Jag vill ta upp de internationella aspekterna, eftersom vi bör vara ute i tid.

Jag vill bara ha en signal om att man inom regeringen är uppmärksam på de problemen i tid, innan de har kommit så långt att vi inte längre kan hindra en oönskad utveckling.
Herr taälman! Herr Gahrton sade att det var en tydlig felsägning när jag talade om väktarutredningen. Det var faktiskt inte en felsägning utan ett något förenklat uttryck för vad väktarutbildningsutredningen har i uppdrag att göra. Jag citerade en hel del av vad den har att arbeta med, bl.a. kartläggning av väktarbolagens uppgifter och de principiella synpunkterna. Jag vill tillägga att det i slutet av direktiven står: ”Den sakkunnige bör vara oförhindrad att ta upp även andra frågor som aktualiseras under utredningsarbetet.” Enligt min mening ger dessa direktiv stöd för uppfattningen att alla de aktuella frågorna kommer upp i det här sammanhaneget. Betriffande det som herr Gahrton sade om bedömningen av det förslag som kommer att läggas fram från ordningsvaktsutredningen vill jag gärna anföra att jag anser det självfallet att det, när den utredningen kommer, blir en förutsättningslös bedömning av om det föreligger behov av personer med ordningsvaktsförordnande. Det är kanske för tidigt att ingå i diskussion om detta i dag, men vi har inte någon förutfattad mening i den delen. Vidare: Om det är riktigt att man använder hundar på det sätt herr Gahrton säger förefaller det mig olämpligt.
Herr talman! Jag betvivlar på intet sätt justitieministerns seriösa intresse för dessa frågor, och med hänsyn till det tidigare omnämnda restriktiva uttryckssättet får jag konstatera alt jag nu fått det svaret att ordningsvaktsproblematiken kommer att prövas förutsättningslöst. Oberoende av att det i direktiven till utredningen förutsattes att institutet skulle finnas kvar kommer man i varje fall inom departementet att pröva tanken att inte längre ha det kvar, vilket självfallet inte är detsamma som att man skall ta bort det — en ståndpunkt som jag inte heller med det anförda har bundit mig för. Jag finner också att justitieministern tolkar direktiven till väktarutbildningsutredningen så att alla de av mig här upptagna frågorna kommer att behandlas. Det är svårt att finna någonting i direktiven i det fallet. Jag har självfallet läst dessa direktiv innan jag fann det nödvändigt att via interpellation få ökad klarhet. Men jag får väl utgå från att den största delen av denna problematik kommer att behandlas. En del av den, som jag dock finner det ganska osannolikt att man kommer att behandla i dirckt samband med väktarutbildningsutredningen, är den internationella aspekten som jag här tagit upp. Jag skulle vilja ha något slags signal från justitieministern om i vilken ordning cller i vilket sammanhang man kan tänka sig att denna aspekt kommer att prövas.

7, och anförde: Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig dels hur regeringen ser på kärnkraftens framtida roll i Sverige, dels hur det energipolitiska avsnittet i regeringsdeklarationen konkret skall tolkas. I regeringsdeklarationen anges bl.a. att kärnkraftsaggregat, som f. n. är under byggnad. inte får tas i drift, om inte det berörda kraftföretaget dels kan förete godtagbart avtal om upparbetning av utnyttjat kärnbränsle, dels kan visa hur och var en helt säker slutlig deponering av det högaktiva avfallet kan ske. Barsebäck 2, som är färdigt. tas ur drift om avtal om upparbetning icke företetts före den I oktober 1977. Förslag i dessa frågor Om regeringens linje i kärnkrafts frågan Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Som svar på herr Svenssons första fråga vill jag anföra följande. Av regeringsdeklarationen framgår klart att om kraftföretagen inte kan klara de nya skärpta kraven rörande hanteringen av det använda bränslet och det radioaktiva avfallet, så stoppas en ökad användning av kärnkraft 1 vårt land. Det kan f. n. inte anges när ett stopp av utbyggnaden i så fall kommer att ske. I tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår kommer regeringen att föreslå att statlig borgen skall kunna ställas för Forsmarksbolagets upplåning på den allmänna kapitalmarknaden. Därigenom ges bolaget möjlighet att skaffa medel för ett fortsatt byggande. Jag vill dock framhålla att det är bolaget som har det primära ansvaret. Således har det att i första hand ta ställning till om byggnationen skall fortsätta, bl.a. mot bakgrund av en bedömning av möjligheterna att uppfvlla de skärpta kraven för att få ta kärnkraftverk i drift. Innebörden av regeringsdeklarationens energipolitiska avsnitt är att det ställs nya och hårdare krav än hittills på företag som vill utnyttja kärnkraft om att en kraftfull satsning på hushållningsåtgärder samt utveckling av alternativa energisystem skall ske. Ewt flertal sådana åtgärder förbereds f.n. Jag vill vidare nämna att den energikommission. som jag räknar med att inom kort tillkalla, kommer att ha som en av sina huvuduppgifter att utreda olika möjligheter till energibesparing inom industri, bostäder, lokaler och transportsektor samt effektivare energiutnyttjande genom exempelvis spillvärmeutnyttjande och produktion av elkraft och värme i s.k. mottrycksanläggningar.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för svaret. Det är emellertid ett föga upplysande svar. Kanske statsrådet har missförstått eller velat undvika de frågor som jag har ställt. Jag är nämligen inte alls ute efter att upprepa den många gånger enkelspåriga socialdemokratiska diskussionen om centerns s.k. svck. F. ö. menar jag att socialdemokratins ledning stod för det stora sveket, när den försökte påtrycka landet det största kärnkraftsprogrammet i världen utan att ha grundläggande problem lösta. Min avsikt med interpellationen var i stället att få de långsiktiga riktlinjerna för regeringens energipolitik utredda. Hur tänker man egentligen inom regeringen”? Hur vill man. sett i stora drag i varje fall, uppnå sina mål? Svaret ger inga som helst hållpunkter härför. Jag vill insistera på att vi diskuterar dessa riktlinjer. Den nuvarande oklarheten och förvirringen får inie fortsätta. Låt mig först ta Barsebäck och Forsmark. Där går det ju inte att bara säga, att regeringen föreskriver skärpta villkor för drift, och sedan blir det kraftföretagen som får ta ansvaret. Kan de inte uppfvlla villkoren, får de lägga ner. Så kan man rimligen inte göra. Det borde ha stått klart för regeringen — Nr 21 och energiministern. att det hela 'inte är en sak för kraftföretagen. Går Måndagen den man in för att stoppa eller dämpa kärnkraftsutbyggnaden i nuvarande 8 november 1976 läge, uppstår ju en rad omedelbara omställningsproblem. Då måste man ha någon form av plan för att ta hand om problemen. Varför finns de. - Om regeringens ingen alternativ sysselsättningsplan? Man hade ju 1. ex. kunnat säga: — linje i kärnkrafts Bygg påbörjade anläggningar färdiga och lägg dem sedan - som det brukar — frågan heta — i malpåse. Under tiden förbereder vi ett program för fortsatt svsselsättning, t.ex. genom att påfordra ombyggnad av nuvarande slösaktiga oljekrafiverk, genom att på statens bekostnad göra speciella insatser för de större tätorternas barndaghemsutbyggnad och genom att provbygga kraftanläggningar av ny typ. Men inte ett ord om sådana alternativa program har man kunnat ge anläggningsarbetarna. Därmed har regeringen faktiskt bjudit kärnkraftsivrarna i landet på alldeles onödiga gatisargument. Jag skall övergå till de långsiktiga frågorna. dem som statsrådet inte tar upp. Hur skall regeringens villkor om upparbetning och avfallsdeponering tolkas? Två sätt är här tänkbara, om jag förstått saken rätt. Antingen satsar man medvetet på att lösa problemen. Det betyder i praktiken en svensk upparbetningsanläggning och deponering av högaktivt avfall på svenskt territorium. Öch om detta löses, är man beredd aut tillåta fortsatt utbyggnad. Såvill jag förstår måste två av koalitionspartierna hysa åtminstone önskningar i sådan riktning och därför ha ett intresse av att man kan presentera en - om också skenbar och subjektiv — lösning på upparbetningsoch deponeringsfrågorna. Hur står regeringen här? Vad ämnar man göra med de framskridna planerna på en svensk upparbetningsanläggning? Skall de skrotas eller fullföljas? Och vilka krav är man beredd att godta för en svensk avfallsdeponering? Det är som bekant i hög grad en fråga om vetenskaplig tolerans. Det som kallas rimlig säkerhet är ett tänjbart begrepp. Den andra tolkningen skulle då vara att man från början räknar med att de uppställda villkoren för kärnkraftverken icke kommer att uppfvllas. Det menar jag för min del kanske är den mest sannolika utvecklingen. Men då uppstår i gengäld verkligen en serie helt nya problem, som regeringen inte alls berört i regeringsdeklarationen eller i interpellationssvaret. Stopp på kärnkrafisutbyggnad och en framtida helt kärnkrafisfri hushållning i Sverige ställer krav på mycket bestämda och medvetna riktlinjer. Såvitt man kunnat utläsa har regeringen ingen som helst bild eller samlad filosofi på detta område. De tre koalitionspartierna förefaller över huvud taget aldrig ha diskuterat detta problem sinsemeltan. Man talar allmänt om bättre hushållning, centern talar dessutom allmänt om aliernativa energislag. Men frågan gäller ju mer konkret: I vilka proportuioner? Inom ramen för vilken total nivå av energiutnyttjande? Till vilka Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan planåtgärder? Här råder tystnad från regeringen. Bakom tystnaden anar man osökt oenighet och förvirring. Den fråga som först måste ställas är: Vilken utveckling förutser regeringen de närmaste 15-20 åren, när det gäller nivån av det totala energiutnyttjandet? Riksdagens riktlinjer från 1975 förutsåg en ökning från ungefär 430 till 540 TWh fram till någon gång 1985-1990 och diretter en stabilisering. Är regeringens bedömning, att denna ökning är en rimlig prognos? Eller förutser man en mindre ökning? Hur är motsvarande syn i fråga om elencergin? När man väl har fastställt detta kommer en ny fråga: Vad måste på basis därav göras för att kompensera för bortfallet av kärnkraft? Hur stort blir över huvud taget detta bortfall? För att den sistnämnda frågan skall kunna besvaras krävs att regeringspartierna har en enhetlig inställning till om de nu befintliga kärnkraftverken skall avvecklas under en överblickbar tidsperiod. Det har dessa partier för dagen inte, sävitt jag har förstått. För att kompensera eu bortfall av kärnkraft — någonting som ju i och för sig är fullt möjligt — kan man agera på tre olika områden: för det första besparingar och effektuiviseringar, för det andra utnyttjande av ulternativa encergislag och för det tredje olika slag av ekonomiska strukturförändringar som påverkar energiåtgången och energibalansen. Det måste då klarläggas i vilka huvudsakliga proportioner som dessa olika typer av åtgärder skall kombineras och vad som politiskt-organisatoriskt krävs för deras genomförande. I centerns valagitation spelade fastighetsuppvärmning och isolering av bostäder en oproportionerlig roll. För det första kan detta genomföras endast gradvis, och kostnaderna måste slås ut över ganska lång tid och fås att inte belasta hyresgästerna. För det andra är det framför allt fel att framställa bostäderna som någon stor energislukare. Hushållens energitörbrukning förefaller av stickprovsundersökningar att döma stiga mycket litet. förmodligen därför att man har börjat närma sig en miättnadsnivå - man kan ju inte ha det hur varmt som helst inomhus och hur mycket apparatur som helst. Talet om hushållen avvänder — enligt min mening i varje fall — uppmärksamheten från de stora förbrukningsoch slöseriproblemen. som finns på helt annat håll. Energiministern pekar själv antydningsvis på spillvärme. utnyttjande av mottryck osv. Mcen varför finns det ingen ungcefärlig uppskattning av hur stor del av bortfallet som indirekt skulle kunna täckas den vägen? Och hur skall detta praktiskt uppnås? Det är den mest intressanta frågan. Skall man utnyttja spillvärme och mottryck krävs enligt vad jag begriper en långtgående och mycket noggrann samordning av planering och administration i industri och i kommuner. Detta kräver en helt annan lagstiftning än dagens. Det kan inte lämnas till godtycke eller tillfälligheter eller till den privata industrins goda vilja. Man mäste ha som regel att all industri, från vilken spillvärme eller mottryck kan utvinnas, i berörda — Nr 21 stycken är obligatoriskt samplanerad med allmän och privat byggpla Måndagen den nering. Detta är i och för sig fullt praktiskt möjligt. Men är det förenligt 8 november 1976 med den syn på det privata näringslivet som de tre koalitionspartierna i så många andra sammanhang säger sig stå för? Om regeringens Vi kommer till frågan om alternativa energislag. Den tid är nu förbi — linje i kärnkraftsnär man kunde tala om dessa alternativa energislag i de allmänna, svä — frågan vande termer som interpellationssvaret gör. En regering måste nu bestämma en huvudsaklig framgångslinje. Om man också inte har det hela klart för sig i detalj, vilket kanske vore att begära det orimliga, så måste man ändå ha de allmänna riktlinjerna klara. Vad skall man satsa och vad kan man få ut av soluppvärmning av hus under de kommande 15--20 åren? Vad kostar och vad ger vindkraften under samma period? Det är några exempel. Såvitt jag förstår har vindkraften ryckt fram som en källa av helt andra dimensioner än man föreställde sig för några år sedan. Men man måste ju då också börja fastlägga riktningen för de alternativa energislagen, och det kan inte heller överlämnas till kraftföretagen. Utan statlig styrning blir ingen vindkraft överförd till det befintliga elnätet. Utan statlig styrning och statliga initiativ skapas det ingen marknad för exempelvis naturgas. Utan mycket starkt accelererade forskningsinsatser och en ytterst medveten byggplanering blir det heller inget större inslag av solenergi, vare sig för uppvärmning eller för elproduktion i det längre perspektivet. Utan mycket medveten styrning blir det vidare ingen nyeller ombyggnad av oljebaserade kraftanläggningar enligt den kombinerade kraft-värmeprincipen. Ännu tydligare blir detta stora planeringsproblem när man kommer in på frågan om den ekonomiska strukturen i samhället och dess betydelse för energiförsörjning och energiåtgång. Om t.ex. trafiksektorn skall göras energimässigt effektivare kräver det synnerligen ingripande planeringsåtgärder. Det betyder att privatbilismen måste avsevärt dämpas i alla större tätortsregioner. Kollektivtrafikens effektivitet måste drastiskt ökas och kollektivtrafiken måste bli kvitt sin tekniska efterblivenhet, som är följden av snart 15 års snedvriden liberal trafikpolitik. Det får i sin tur betydande konsekvenser för stadsplaneringen. Det går inte att längre bygga utspridda villaförorter med s.k. marknära boende. Man måste då bygga i höjden eller bygga i någon sorts bandformation. Man måste helt gå ifrån den absurda principen att varje trafikslag skall bära sina kostnader. Man måste styra väldigt stramt i riktning mot den energipolitiskt bästa trafikstrukturen, och de kollektiva trafikslagen måste få betydande injektioner för sina investeringar i materiel, tekniska hjälpmedel och forskning. Än klarare framträder dessa frågor när det gäller produktionsliv och industri. Vill man bli kvitt kärnkraftssamhället - och det har ju sagts vara en av centerns målsättningar — eller åtminstone nedbringa kärnkraftsberoendet till måttligare proportioner än nu, då kan man inte ha den nuvarande ogynnsamma produktionsstrukturen kvar på sikt. Man 33 Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan kan inte fortsätta att ha som en ekonomisk målsättning i det svenska näringslivet att bl.a. ösa stålämnen och råmalm i gapet på världens privata ståljättar. Man kan inte bedriva rovdrift på skdgcn för att hålla en massaoch pappersindustri i gång, där varje sysselsättningstillfälle skall kräva 15 gånger så mycket elkraft som i verkstadsindustrin och dessutom 40 gånger så mycket olja. Man kan inte ha en så cnergislösande industristruktur som i dag. Det är inte bara en fara för det framtida energiläget — det är, helt oavsett kärnkraftsfrågan, lika mycket en fara för sysselsättningen. Man kan inte fortsätta att ösa kapital, statliga subventioner, olja och elkraft i en ständig expansion för sådan typ av produktion som ger ytterst små sysselsättningstillskott i förhållande till de satsade resurserna. Man kan inte fortsätta rovdriften i skogen, samtidigt som man låter värdefull förädlingsindustri flytta utomlands som följd av storfinansens dispositioner. Energioch sysselsättningsfrågornas nära samband kräver på den här punkten ett helt nytt tänkande. Det kräver en planmässigt genomförd utveckling för att dämpa rovdriften på naturresurser och kraftigt höja industrins förädlingsgrad, för det är bara på så sätt som man kan samtidigt vinna ett effektivare utnyttjande av energin plus en högre sysselsättning. Men hur går en sådan planmässigt efiersträvad förskjutning av den långsiktiga produktionsstrukturen ihop med de privata kapitalintressenas strävanden? Hur skall den förenas med ledande centerpartisters intressen i den mest energikrävande och sysselsättningsmässigt ogynsammaste industribranschen i landet - som dessutom har den olägenheten att den är starkt koncentrerad till de ur arbetslöshetssynpunkt svårast drabbade regionerna i landet? Detta, herr talman, är bara några av de tunga frågeställningar som man måste kunna besvara. ifall man har ambitionen att stoppa marschen in i kärnkraftssamhätlet och samtidigt rädda sysselsättning och bekämpa arbetslöshet. Den gamla regeringen var väl inte så särskilt intresserad av dessa speciella frågor. Den hade en alltför enkel patentlösning på det mesta: Ös på med obegränsad kärnkraftsutbyggnad, håll rovdriften i gång, så klarar vi problemet så långt vi behöver, dvs. till nästa val. Så går det givetvis inte att fara fram med landets och folkets framtid. Men hur gör den nya regeringen? Dess existens hänger ju i väldigt hög grad på denna fråga. Antingen låter den herrar Bohmans och Ahlmarks vision av det privatkapitalistiska samhätllet leda — och i så fall kan den helt enkelt inte lösa frågan om energi och sysselsättning i ett samhälle utan kärnkraft. Eller också söker den verkligen lösa problemen - men då får det bli inom ramen för ett planeringssystem och en samhällsstruktur som varken herr Ahlmark eller herr Bohman är beredd att regera i. Jag upprepar mot den allmänna bakgrund jar har tecknat här frågan: Vad är regeringens framtida energipolitik i sina huvuddrag?

Herr talman! Herr Jörn Svensson har här med sitt inlägg egentligen inviterat mig till en stor allmänpolitisk debatt. Jag kan i och för sig förstå Jörn Svenssons otålighet — den delar jag i hög grad - när det gäller att skapa förutsättningar och ange riktlinjer för en ny energipolitik. Grunden för detta läggs nämligen i regeringsdeklarationen. Men det är naturligtvis mer givande för både Jörn Svensson och mig att diskutera när detta kan ske på grundval av mer detaljerade riktlinjer eller ställningstaganden på det energipolitiska området. Därför kommer jag inte i dag att ge mig in på några detaljresonemang om dessa saker. Jag tycker också att det är i högsta grad försvarligt att regeringen får tid på sig att fastställa riktlinjer. Det pågår f. ö. arbete med detta, t.ex. genom direktivskrivningen för den nya energikommissionen, som ju kommer att täcka in strängt taget varje sak som Jörn Svensson här har tagit upp. I stort sett vartenda område kommer alltså att finnas i cenergikommissionens direktiv, eftersom det här gäller den kommande stora riktningsgivaren för den framtida energipolitiken. Det är klart att det är min intention att så snabbt som möjligt också dessförinnan markera en ny inriktning av energipolitiken. Arbetet med detta pågår naturligtvis i departementet, och det kommer förhoppningsvis att visa sig i den budgetproposition som vi håller på att jobba med. Här finns alltså två viktiga tidsperspektiv som man måste skilja på. När det gäller det långsiktiga perspektivet, som avser tiden efter 1978, kommer vi alt få en mycket omfattande energipolitisk debatt i landet på grundval av riktlinjer för en ny energipolitik, en debatt där mycket av det som Jörn Svensson skriver om i sin interpellation kommer att täckas in. Jag skulle kunna gå igenom interpellationen rad för rad och kommentera de områden som helt naturligt kommer in här, men jag avstår från det t. v. — det skulle bli en alltför lång debatt. I summeringen på slutet säger Jörn Svensson att det finns en massa intressen som står emot en ny energipolitik, och det är jag naturligtvis medveten om. Det gäller dem som vill fortsätta att bygga kärnkraftverk, dem som har leveranser till dessa kärnkraftverk, dem som vill öka takten i energiförbrukningen och dem som f. n. har sysselsättning inom denna sektor och riskerar omställning till annan verksamhet. Till dessa grupper kommer de politiker som hårt och ofta prestigeladdat har låst sig för en fortsatt kärnkraftsutbyggnad. De representerar ofta en annan syn på samhällsstrukturen än den som i varje fall jag och mitt parti står för. Givetvis finns det också en rad intressen som griper in i varandra, som är gemensamma för dem som bekämpar en ny energipolitik. Låt mig beträffande sysselsättningen bara säga att det är alldeles självklart att regeringen känner ett starkt ansvar inför de problem som uppkommer vid omställningar. Det ansvaret är regeringen beredd att ta. Arbetet pågår också med alternativ, både på det energipolitiska området och i; andra sammanhang. Det finns också en stark vilja att avhjälpa den osäkerhet som alltid frågan Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan finns i en omställningsperiod och som jag uppfattar som naturlig under en viss tid. Det är därför som jag så hårt som det går försöker pressa tidsramarna för att man skall få ett bättre bedömningsunderlag, bl.a. från kärnkraftsföretagens sida. Men dra inte växlar, Jörn Svensson, på att jag säger att det är deras primära ansvar. Det är ingen i den här församlingen, och ingen i regeringen, som kommer undan sitt ansvar. Samhällsansvaret är det slutliga och övergripande. Det är emellertid alldeles klart att regeringsdeklarationen också på kraftföretagen lägger ett betydande ansvar för bedömningen av huruvida utbyggnaden skall fortsätta eller icke. Det tycker jag är ett rimligt delansvar för de intressena. Beträffande de omställningar som kan bli aktuella på arbetsmarknaden vill jag också säga att vi ju inte kan låta rimliga hänsyn till säkerheten för nuvarande och kommande generationer vika för arbetsmarknadspolitiska problem, som ändå gäller på kort sikt. Jag kan försäkra att jag satsar allt jag kan på alternativ som kan styra utvecklingen i rätt riktning så tidigt som möjligt. Strukturomvandling är ju inte något nytt för det svenska samhället. Den omfattande omflyttningen under 1960-talet drevs f. ö. i stor utsträckning fram av samma intressen som i dag står för ett ohämmat kärnkraftsutnyttjande. Det gäller att vara medveten om de motstående intressen som vill hindra en ny energipolitik för hushållning med energi, alltså en politik som ger möjlighet att stoppa marschen in i kärnkraftssamhället. Det talas i den allmänna debatten t.o.m. om brist på elkraft. Jag kan förstå det propagandistiska värdet i sådant tal, men det finns ingen grund för det, inga fakta som styrker det. Ändå förs den diskussionen! När det gäller oljesidan finns det mer reservkraft i dag än det har funnits på länge, sett över en längre tidsperiod. Det är naturligtvis alla som är informerade på detta område medvetna om. Låt mig också säga några ord på ett par konkreta punkter som Jörn Svensson tog upp. När det gäller filosofin om upparbetning och sådant är det klart att det blir en av förstahandsuppgifterna för den nya regeringen att avgöra om man över huvud taget skall ta den delen av processen i anspråk eller ej. Det är naturligt att knyta detta till den beredning av Aka-utredningens material som nu pågår i departementet, och därför kan jag inte nu gå längre in på den frågan. Beträffande den långsiktiga deponeringen vill jag säga att den kommer att i varje fall principiellt klargöras något mer detaljerat i en proposition som finns upptagen på propositionslistan och avses lämnas till riksdagen i månadsskiftet november-december. Jag uppfattar det som oerhört väsentligt att den propositionen kommer fram snabbt, för den kommer att klara ut en del av de nya krav som ställs på kärnkraftshanteringen. Jag delar helt och hållet uppfattningen att det arbete som skall läggas ned på alternativa energikällor är oerhört viktigt — det är både strategiskt viktigt och viktigt som en riktningsgivare för den långsiktiga utvecklingen. I inledningsskedet kan vi naturligtvis stöta på problem. Det kan ske inte alltid finns en forskningsstruktur, en organisation, en personalsituation som gör det möjligt att bara slussa in pengar, utan man måste ha en viss mjukhet i övergången. Men jag kan försäkra Jörn Svensson att intentionerna hos den nya regeringen är att det skall satsas hårt på alternativa energikällor. Jag går inte djupare in i detalj på det området nu — jag hoppas vi får anledning att återkomma många gånger framöver. Sedan tycker jag också att det är en viktig diskussion som kommer att föras bl.a. i energikommissionen om den mängd energi som vi f. n. utnyttjar och den fantastiska ökning som riksdagen beslutade om 1975. Jag tycker att man förutsättningslöst skall pröva dessa nivåer, det är en av mina intentioner. Kan vi spara mera — och det menar jag att vi kan — skall självklart alla sådana möjligheter utnyttjas. Jörn Svensson var inne på frågan om besparingar i bostadsbeståndet, som tog en ganska stor del av valdebatten i anspråk. Det var ju bara en exemplifiering av vad som krävdes. 25 9å besparing på bostadsbeståndsområdet skulle kunna ersätta hela kärnkraftsprogrammet, var vad vi sade, men det var rimligen inte, som Jörn Svensson förstår, det enda området som vi tänkt satsa på för att få fram ett bättre hushållningssamhälle.

Herr talman! Jag förstår väl att fastighetsisolering inte är det enda som man vill satsa på, utan att det användes som en statistisk exemplifiering. Det är därför jag försöker ställa mera ingående frågor rörande helhetsprogrammet och möjligheterna att sy ihop energibalansen. Energiministern hänvisar i stor utsträckning till energikommissionen. Han förmedlar bilden att den skall syssla med allt — den skall ta upp alla de frågekomplex som jag svepte över med min inledning och anlägga ett helhetsperspektiv. I det kan man, om man vill vara elak, se ett slags uppskovspolitik: Om man gör så, bereder man regeringen andrum att utarbeta kompromisser om den framtida energipolitiken. Jag tycker att det är otillfredsställande. Man kan inte överlåta åt en sådan kommission att ta det politiska ansvaret för de riktlinjer och direktiv som skall gälla för energipolitiken i stort. Kommissionen kan ge underlag, anföra synpunkter och göra alternativa bedömningar för olika fall, men den kan inte utforma energipolitiken. Det skall regeringen göra. Det är regeringen som skall tala om för riksdagen och de svenska väljarna vilket slags energipolitik — åtminstone när det gäller den huvudsakliga inriktningen — man avser att förverkliga. Detta politiska ansvar kommer man inte ifrån. Det är förvånansvärt att man inom de tre partier som nu har bildat regering inte tycks ha funderat mera på de här frågorna tidigare, att man inte sinsemellan och var för sig diskuterat olika tänkbara alternativ, därest det blev en borgerlig regeringsbildning. Man måste ha varit fullt medveten om vilka problem som skulle kunna uppkomma när det gällde att samla sig kring en någorlunda enhetlig linje på detta område. Det Om regeringens linje i kärnkrafts frågan Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan är märkligt att man nu skall sätta sig ned och diskutera detta i sista minuten. Jag har all förståelse för att man inte nu kan komma med ett i alla detaljer färdigt energipolitiskt program. Det är inte det jag begär — något sådant vore en orimlighet. Men vad jag begär är att man åtminstone skulle ha en samlad filosofi om den ungefärliga riktning som energipolitiken i sina huvuddrag skulle kunna tänkas ha. Där duger det såvitt jag förstår inte att satsa på att en ny jätteutredning skall sammanbringa ett nytt stort underlagsmaterial till det mycket stora material som redan finns sammanbragt av en serie utredningar. Tiden hastar. Vill man ut ur kärnkraftssamhället måste man omedelbart ta itu med de frågor som uppreser sig. Hur skall man bemästra situationen under den 15-årsperiod som förflyter innan man kan hoppas på att få en utplaning av det totala cenergiutnyttjandet? Vad skall man tillföra i stället för den kärnkrafts-el som då icke kommer att finnas? Hur skall man påverka industrin, produktionssystemet, byggandet och trafiken för att uppnå de begränsningar i energiintaget som då är oundgängligen nödvändiga? Jag begär inte att regeringen i dag skall presentera ett bestämt alternativ efter vilket man skulle arbeta. Men vad man rimligen kan begära är att få en mer konkret diskussion av vad som händer om det blir stopp för all vidare utbyggnad av kärnkraft, någonting som förefaller rätt sannolikt. Att detta fullt tänkbara fall skulle kunna inträffa måste de tre regeringspartierna ändå ha varit på det klara med. Det kräver att man har något slags syn på hur man skall bemästra det fallet, liksom man måste ha en alternativ syn om man förutsätter att viss kärnkraftsutbyggnad skall fortsätta, beroende på hur snabbt man räknar med att avveckla de redan befintliga kärnkraftverken, osv. Man kan där tänka sig olika politiska kompromisser. Jag förstår så väl att herr Johansson inte närmare vill gå in på de frågorna — det är naturligtvis ett kinkigt problem, för honom och för den övriga regeringen. Men man kan ju ändå diskutera, i tänkbara, ungefärliga fall, vad som då krävs. Jag har svårt att förstå att man inte kan få närmare besked om, efter vilka riktlinjer man skall gå fram när det gäller besparingar, hur kraftfullt man måste gripa in när det gäller att styra industrins investeringar i nya riktningar och hur mycket man måste gå in för att förhindra att värdefull förädlingsindustri flyttas utomlands. Detta är viktigt framför allt från sysselsättningssynpunkt. Det är också en förtroendefråga för dem som är motståndare till och kritiker av kärnkraft, på den punkten är Olof Johansson och jag helt överens. Man kan inte vinna förtroende bland det svenska folkflertalet om man inte kan visa på en rimligt konkret väg enligt vilken man kan nedbringa energiåtgången per arbetstillfälle. Den enda väg som där står till buds är att höja förädlingsgraden och minska rovdriften, för att uttrycka det något förgrovat och enkelt. Detta kräver en statlig styrning, en aktiv statlig industripolitik, inte en subventionspolitik, utan en aktiv statlig företagsamhet, för att driva fram en förändring av den svenska industristruk turen i den nödvändiga riktningen. Jag förstår fortfarande inte hur detta skall kunna förenas med en liberal ekonomisk filosofi som i alla sammanhang polemiserar mot nästan varje form av sådan styrning.

Herr talman! Jag tycker nog att Jörn Svensson i sitt inlägg gick förbi de två tidsperspektiv som jag talade om. Energikommissionen har alitså det långsiktiga perspektivet, händelseutvecklingen efter 1978 då vi redan fastlagt att riksdagen skall behandla energipolitiken i dess helhet igen. Det är mycket bråttom med det arbetet, och därför kommer energikommissionen att tillsättas inom kort. Mycket av dess arbete kommer att bestå i att inhämta uppgifter och ta fram utredningsmaterial som redan finns — den kan naturligtvis inte hinna att på ett knappt år göra stora egna utredningar. I regeringsdeklarationen skisseras vad energikommissionen skall syssla med. Däri ligger naturligtvis också en markering av den framtida huvudinriktningen, alltså var man lägger tyngdpunkten. Det tycker jag klart framgår av regeringsdeklarationen, och det kommer att klargöras än mer i de direktiv som energikommissionen skall få. Den skall alltså få direktiv 1 vanlig ordning precis som en statlig kommitté. Och det är där den politiska styrningen kommer in. Om Jörn Svensson menar att regeringen inte har angivit på vilket sätt energipolitiken skall förändras är svaret alltså att det kommer att göras i direktiven till kommissionens arbete i den mån de inte redan återfinns i regeringsdeklarationen. Man måste också satsa på alternativ så snabbt som möjligt, dvs. också innan energikommissionens arbete har burit frukt, innan vi har tagit 1978 års beslut. Det första möjliga tillfället är naturligtvis de tilläggsbudgeter som kommer och den budgetproposition som läggs i januari. Arbetet härmed pågår för fullt, och jag kan försäkra att jag på regeringens vägnar så mycket som möjligt försöker markera den nya inriktningen enligt regeringsdeklarationens intentioner. Sedan talar Jörn Svensson ganska mycket om strukturen och energin. Det är viktiga problem. Det är den långsiktiga, stora förändring som är möjlig att göra. Det går naturligtvis inte att i dag säga att de och de medlen är vi beredda att använda för att uppnå vissa målsättningar.

Detta kan inte lyftas ut ur bilden.

Om regeringens linje i kärnkraftis frågan Om regeringens linje i kärnkraftsfrågan Låt mig emellertid, sedan jag konstaterat detta, ytterligare precisera några av dessa frågeställningar. Jag tar då upp några frågor som inte är eller i varje fall inom den nuvarande regeringen inte borde vara så kontroversiella, eftersom de i och för sig inte nödvändigtvis behöver hänga samman med kärnkraftsutbyggnaden eller dess upphörande. Det gäller tillvaratagandet av energi som nu slösas bort, exempelvis mottryckskraft och spillvärme. Det gäller också frågan vad man kan göra för att ändra trafikstrukturen och därmed uppnå en bättre energihushållning. På den punkten bör man iändå få ställa en fråga och begära ett någorlunda klart preciserat svar. En åtgärd på detta område skulle : utan tvivel kräva en mycket långtgående samplanering mellan den privata storindustrin å ena sidan och kommunerna å den andra sidan. Frågan är då om regeringen är beredd att så pass kraftigt ingripa i de stora företagens handlingsfrihet för att tillvarata dessa reserver, att man i den kommunala planeringen kan utnyttja dem fullt ut. Är man vidare beredd att förändra traftikstrukturen i riktning mot en överföring tvill kollektivtrafik och vidta de planeringsoch styrningsåtgärder som det kräver? Om det är fallet, hur stämmer det i så fall med de av en, såvitt jag kan förstå, genomliberal ideologi präglade uttalanden om trafikpolitiken som gjorts av den nuvarande kommunikationsministern? Jag är övertygad om att herr Johansson är en ärlig man som i denna fråga slåss för sin åsikt inom regeringen — och det skall han respekteras för. Han fäller emellertid yttrandet att det är en självklarhet i det perspektiv vi ser framför oss med ett kärnkraftfritt samhälle eller ett samhälle där man avslutat kärnkraftsutbyggnaden att man måste ta itu med produktionslivets framtida struktur och förändring. Det är ett långtgående yttrande av en minister i en borgerlig regering. Jag förstår inte hur man skall kunna tillgripa de här nödvändiga medlen med mindre än att man går på tvärs med det som i dag är det stora privata kapitalets intressen. Där finns inget intresse att åstadkomma en sådan strukturförändring. Där verkar man i en mängd fall ha rakt motsatta intressen. Är energiministern beredd att förorda en politik som i det avseendet allvarligt inskränker storfinansens handlingsfrihet? I så fall hälsar vi i vårt parti honom välkommen till den ståndpunkten.
Herr talman! Herr Jörn Svensson behöver inte beklaga mig — jag beklagar mig inte själv. Jag tycker att det är ett utomordentligt viktigt och stimulerande arbete att lägga om den energipolitik, beträffande vilken jag antar att vi i huvuddragen är ense om kritiken. Låt mig beträffande de konkreta frågorna säga att samplanering mellan industrioch bostadsuppvärmning ofta pågår i olika typer av utbyggnadsärenden. Vid tillståndsgivningen beaktar man möjligheterna att åstadkomma energibesparing, och man ställer ofta som villkor vid en utbyggnad att mottryckskraften skall kunna utnyttjas. Det är naturligtvis svårare i de fall där vi redan har en befintlig struktur. Vad jag här åsyftar är alltså de nya projekten. Jag utgår emellertid ifrån att Jörn Svensson och jag på grund av olika idecologiska uppfattningar kan ha delade meningar om vilka instrument som bör användas, hur mycket som skall vara stimulans och hur mycket som skall vara styrning. Jag tänker inte fördjupa mig i den debatten, men om det inte räcker med stimulans, så måste man självfallet efter hand skärpa kraven för att uppnå det givna målet. Det är så jag ser dessa problem. Jag vill inte här gå in på en stor trafikpolitisk debatt dessutom, jag tror att vi kan spara den till en annan gång. Visserligen uppfattas det som om jag har ett övergripande ansvar i regeringen för energipolitiken som sådan, men mycket av den ligger på en mängd andra département - vilket Jörn Svensson säkert är medveten om: bostadsdepartementet, kommunikationsdepartementet, kommundepartementet osv. Det finns strängt taget inte ett enda departement som inte sysslar med energipolitiska aspekter i något avseende. Jag tänker inte gå in på alla dessa områden, om herr Jörn Svensson ursäktar.

5, och anförde: Herr talman! Herr Wästberg i Stockholm har frågat mig om jag är beredd att medverka till en kartläggning av i hur hög grad svenska företag mötts av eller böjt sig för krav på ckonomiska sanktioner mot Israel. Han har vidare anmodat mig att redogöra för min inställning till avt svenska företag ger efter för krav på bojkou mot Israel. De arabiska bojkoltåtgärdérna' mot Israel, som administreras av Arabförbundet via ett särskilt bojkottkontor i Damaskus. har pågått alltsedan den israeliska staten grundades år 1948. FTill en början berördes tredje land i stort sett enbart i vad gällde sjöfarten. I mitten på 1950-talet utvidgades bojkotten till att gälla alla företag eller organisationer, oavsett hemvist. som på något sätt bidrar till att stärka Israels ckonomi eer krigspotential. Dessa företag eller organisationer svartlistas och utesluts därmed från allt ekonomiskt utbyte med arabländerna. Från arabisk sida motiveras bojkotten med att krigstillstånd fortfarande råder med Israel. Det synes inte finnas några exakta regler och villkor för bojkotten. Bojkottens tillämpning varierar från arabland till arabland. Det bör dock understrykas att det faktum att eu företag bedriver handel med Isracl i och för sig inte ger anledning till att företaget bojkottas i arabländerna. Ett beslut om ekonomiska sanktioner mot enskilda länder måste fattas av FN:s säkerhetsråd för att enligt FN-stadgan vara folkrättsligt bindande för medlemsstaterna. Den bojkott som herr Wästbergs fråga avser har inte stöd i något beslut av säkerhetsrådet. En kartläggning av det slag som herr Wäs-tberg'uvser mäåste bygga på uppgifter från 'före'lagen. Regeringen förfogar inte över några medel att tvinga företag att redogöra för vilka överväganden som betingat beslut av den typ som här avses. En lagstiftning om uppgiftsskyldighet i detta avseende skulle i och för sig kunna tjäna som en markering av att denna bojkott inte förankrats genom beslut av FN:s säkerhetsråd och alltså ej har den svenska regeringens stöd. Mycket starka skäl talar dock för all en sådan uppgiftsskyldighet skulle bli inelTekliy. Au skilja överväganden av rent företagsekonomiskt slag från sådana som bet'ihgats av bojkotthot är knappast görligt. Det är därmed sannolikt att en lagstiftning om uppgiftsskyldighet i detta sammanhang inte skulle medföra ökade möjligheter för Sverige att hävda svenska intressen celler verka för folkrättens stärkande. S Det är beklagligt om ett enskilt svenskt företag tvingas agera på ett sådant sätt att dess handlande utgör eller synes utgöra stöd för den ena parten i en internationeH politisk konflikt.

Nr 22 Herr talman! Jag vi tacka för handelsministerns svar. 'Tisdagen den Den judiska demokratin i Israel är hotad av starka militära och ekono 9 november 1976 miska krafter. De militära aktionerna har förenats med en arabisk bojkott mot staten Israel och mot företag som har kontakter med Isracl. Öljekrisen - Om regeringens och västvärldens beroende av den arabiska oljan har aktiverat sanktio — inställning till nerna mot Israel. Petrodollarn gör arabstaterna ekonomiskt starka och — ekonomisk bojkott har förvandlat dem till intressunta marknader för storföretagen. Bojkouen — mot Israel har samma syfte som den rent militära krigföringen: att skada och utplåna Israel som judisk stal. Alt den svenska regeringen inte stöder ekonomiska sanktioner i syfte att krossa den enda demokratin i Mellanöstern är självklart. Det är bra att Stalfan Burenstam Linder på regeringens vägnar åter bestämt deklarerar detta. Jag hoppas att den deklarationen från regeringen också kan vara en vägledning för de företag som utsätts för krav på bojkott av Israel. Sådana krav förekommer regelmässigt i de svenska handelsförbindelserna med arabstaterna. Redan i offertförfrågningar möts svenska företag av kravet att de skall avbryta sina förbindelser med Isracl. Mänga svenska företag har vikt sig och brutit med Israel. I hur hög grad svenska företag har givit efter för arabiska bojkouhot vet vi inte — det är just därför en kartläggning vore så värdefull — men det är oroväckande att samtidigt som det svenska handelsutbytet med en rad arabstater ökar snabbt, så har den svenska exporten till Isracl minskat. En tjänsteman på handelsministerns eget departement kommenterar i en tidning de vikande handelssiffrorna med Israel med att säga: ”Min personliga uppfattning är, att svenska företag anpassat sig ull bojkoulinjen för att inte tappa viktiga marknader.” I USA. där en kartläggning av det stlag jag efterlyst har gjorts, har under perioden I oktober 1975-31 mars 1976 amerikanska företag tillmötesgått 94 5 av de bojkottkrav som anmälts. Under fyramånadersperioden december 1975-mars 1976 har så gott som samtliga större amerikanska banker gått med på bojkottkrav när de utfärdat remburser. Det finns tyvärr ingen anledning att förmoda att det skulle förhålla sig päå annat sätlt i Sverige. Det är därför som en kartläggning är så viktig. Det finns en rad svenska företag som öppet deklarerat att de ”valt sida” och inte handlar med Israel. Jag skall här bara tå upp ett enda exempel, därför att det rör sig om ett företag där de svenska landstingen har ett stort inflytande. En rad svenska storföretag äger tillsammans med det landstingsägda Candstingens Inköpseentral ett företag som heter Swequip och som säljer sjuk vårdsmateriel på export. Företaget viägrar att göra affärer med Isracl, för — som företagets chef sade i en intervju för ett år sedan — ”den som säljer på Israel får ju en fläck på sig i arabländerna”. Au svenska företag deltar i ctt handelskrig mot Israel är en skam och strider mot de etiska principer som borde vara viägledande för svenska företag. Alla företag tvingas att ta rader med beslut av politisk innebörd — Om regeringens inställning till ekonomisk bojkott mot Israel in o inte minst I sin export. När ett företag beslutar sig för att vika för arabiska bojkotthot är det ett politiskt och moraliskt ställningstagande. Flera svenska företag har deklarerat att de av politiska och moraliska skäl avstått från investeringar I Sydafrika, andra företag har valt att investera i Sydafrika. Det är ytterligare exempel på hur beslut i företag har viktiga po Titiska och moraliska följder. Om detta har ju Staffan Burenstam Linder och jag tidigare debatterat här i kammaren. Men just därför att beslut om investeringar, beslut om att ge efter för en handelsbojkott, tiksom många andra avgöranden i företagen, har en etisk sida är det väsentligt att den som är poliuskt ansvarig för Sveriges utrikeshandel är beredd att ge företagen en vägledning i sådana frågor. Jag förutsätter alt jaug får tolka handelsministerns fördömande av bojkotten och beklagande av all företag ger efter för den som en klar vägledning till svenska företag att de inte bör vika sig för arabiska bojkottkrav. I den just avslutade amerikanska valkampanjen har frågaun om arabstaternas bojkott mot Israel spelat en inte oväsentlig roll. Det finns i USA just en sådan uppgiftsplikt för företag som jag efterlyser. Ett företag som möts av bojkoukrav, som riktar sig mot ett till USA vänskapligt land, måste rapportera detta till handelsdepartementet. Rapporiskyldigheten omfattar också att företagen måste berätta hur de svarat på sanktionskraven. I valrörelsen tvingades Gerald Ford av Jimmy Carter att ytterligare skärpa lagen, så att handelsdepartementet nu offentliggör namnen på de företag som vikt sig för bojkottyrkanden. Jimmy Carter har gått ännu längre och krävt en lag. som gör det olagligt för amerikanska företag att bojkotta Isracl. Eut sådant lagförstag behandlas just nu i den amerikanska kongressen. I USA har alltså politikerna en långt mer optimistisk syn på möjligheterna att lagstifta om en uppgiftsskyldighet för företag som möts av arabiska bojkottkrav än vad handelsministern har. Erfarenheterna av den amerikanska lagstuiftningen är goda. Jag har därför litet svårt att förstå, att handelsministerns tveksamhet skulle vara berättigad. Här i Sverige har vi ju en långt effektivare administration när det gäller att få uppgifter från företagen än vad som finns i USA. : Det är just det faktum att USA nu får en regering som kommer att gå hårdare fram mot företag som viker sig för de arabiska petrodollarna vilket gör den här frågan viktig också i Västeuropa. Det finns nu en betydande risk. att amerikanska företag på grund av förbudet mot Israetbojkott går miste om order. Det är då viktugt, att europeiska länder som är mjukare mot sanktionspropåerna inte profiterar på USA:s mer moratiska hållning. För att undvika detta behövs åtgärder också mot svenska företag som kröker rygg för arabiska bojkottkrav.

Herr talman! Det är väl sannolikt att den bojkott det gäller haft en viss inverkan på svensk utrikeshandet. Hur stor denna inverkan kan vura är det mycket svårt att yttra sig om. Man kan väl inte göra det - Nr 22 fullt så enkelt, att man tar uppgången i den svenska exporten till arubstater Tisdagen den i sig själv som en alldeles uppenbar miitare när det gäller detta förhållande, 9 november 1976 eftersom den arabiska marknaden, bortsett från politiska överväganden, - genom oljeprishöjningar ju är mycket köpkraftigare än tidigare. Det vore . Om regeringens då också märkligt om inte svensk export till arabländerna hade ökat. — inställning till Det konstaterandet får väl göras samtidigt som det åtminstone sagts — ekonomisk bojkott mig all Israel har bedrivit en åtstramningspoliuik. som sannolikt ocksaå mot Israel haft en viss inverkan på de svenska möjligheterna att exportera div. Det är svärt att o få fram handelsstatistik för Israel, och jag kan därför inte avgöra om de svenska andelarna på den israeliska marknaden förändrats på något anmärkningsvärt sätt. Men jag tycker att dessa iakttagelser bör gÖras för-att något komplettera den bild som herr Wiästberg i Stockholm ville förmedla av bojkottens effokt. Samtidigt utesluter jag naturligtvis inte möjligheten att bojkoutätgärderna har haft en viss offekt. Om jag sedan förstod herr Wästberg rätt har en kartläggning som möjliggjorts genom uppgiftsskyldigheten t USA visat att 9456 av förotagen I fråga markerat att de hade vikt sig för bojkottkrav. Det är väl med tanke på uppgifter av detta slag som man måste fråga sig vilken effektivitet som de efterfrågade åtgärderna kan ha. Det var också det som Jag försökte markera i det svar som jag redan givit. I sakfrågorna tycker jag fortfarande att det svar jag lämnat å mina och regeringens vägnar är väl avviägt.

Herr talman! Jag tycker att man skall hälsa med glädje att den svenska handeln med arabstaterna ökar. Det är självfallet bra. Men det är allvarligt när den ökningen följs åt med en minskning i handeln med Israel. Staffan Burenstam LCinder har naturfigtvis rätt i att vi vet mycket litet om i vad mån Sveriges handelsförbindelser med Israel har påverkats av bojkotten,. men vi har tvvärr några allvarliga indieier. För det första har alltså exporten till Isracl minskat. För det andra har vi en rad svenska storföretag som har deklarerat utt de delhar i sanktionerna mot Isracl. Öch för det tredje visar erfarenheterna från USA utt företagen böjer sig för bojkouen. I USA har man hitulls inte hatft en lagstiftning som tförbjuder företagen att böja sig för bojkotten, utan detta är en statistik som visar att nästan alla företag som har nåtts av bojkottkrav också har valt att ge vika. Nu finns en lagsuiftning som gör att man offentliggör vilka företag som ger vika. Man kommer senure att få en lagstiftning som förbjuder företagen att ge efter för bojkout. Då kommer naturligtvis effekten att bli en helt annan. Men när det gäller Sverige vet vi alltså ingenting. Vi har bara indicier på att bojkotten inverkar på handelm med Israel. Det är emettertid just därför som jag menar att det är viktigt att få en kartläggning av i vad tn — mån svenska företag ger efter. i vad mån sådana här bojkottaktioner Om regeringens inställning till ekonomisk bojkott mot Israel har fått effekt på handeln med Israel. Vi haren motion om just detta. Den ligger här i riksdagen, och jag hoppas att den så småningom kommer att få en positiv behandling.

Herr talman! Med anledning av vad herr Wästberg 1 Stockholm nu sugt skulie jag vilja göra o förtydligande, och det är att den handelsstatistik som vi har för perioden januari-augusti i år visar att det i själva verket är en ökning av svensk export till Israel, jämfört med motsvarande period förra året. Vidare vill jag göra eu påpekande, som verkligen behövs för ett allmänt klarfäggande i Sverigé, så att det inte sker några felaktiga överväganden 1 sådana spörsmål som vi nu diskuterar, och det är att handeln med Israel icke är bojkottad, sett ur arabernas synvinkel. Det är alldeles klart utsagt alt handelsförbindelser icke är bojkottade, utan bojkotten gäller sådana saker som investeringar och andra typer av Kkontakter. Jag tycker det är syvnd om herr Wistberg sprider en felaktig Känsla av vilka regler som här gäller, för då kan herr Wästberg verkligen uppnå helt andra syften iän han i själva verket har velat.

Herr talman! Det referat som herr Burenstam Linder har givit av bojkottreglerna är naturligtvis alldeles korrekt. Det som bojkottas är olika typer av överföring av kunskaper eller kapital till Israel — inte direkt handel. Men samtidigt har en rad svenska företag dragit de fulla konsekvenserna av detta: det är ofta svårt att handla, om man inte får upprätta agenturer. eller dotterföretag, eller om man inte får gå in i olika typer av joint ventures. Därför har företagen helt avstått från handeln med Israel. Detia har deklarerats av flera stora svenska företag som har sagt: Man får välja — vi har valt att låta bli att handla med Israel. Deua är en allvarlig situation. Hur mycket detta påverkar handeln med Israel vet vi inte. Det är allvarligt nog att svenska företag deltar i den ckonomiska krigföring som pågår mot Israel. Jag tycker därför det är tillfredsställande att regeringen har tagit avstånd från den bojkotten i så klara termer.
Herr talman! Det var bra att herr Wiästberg i Stockholm konstaterade vilka regler som gäller för bojkotten, därför att jag finner det olyckligt att herr Wästberg med sina tidigare inlägg har medverkat till att sprida felaktig kunskap om vad dessa bojkottåtgärder från arabisk sida egentligen gäller. Det är utomordentligt viktigt att man i Sverige gör detta fullständigt klart. Dessutom kvarstår — vilket jag försökte tala om i mitt tidigare inlägg - att det faktiskt i sakfrågan är så att exporten till Israel under första delen av detta år i själva verket har ökat. Det är en annaun bild än den som herr Wästberg i Stockholm försöker förmedla. Nr 22 Sedan tror jag att det faktiskt finns svenska företag som har omfattande Tisdagen den påpekas för att man skall få en riktig bild av verkligheten. Det är då fråga om förbindelser som inte bara gäller handeln i inskränkt bemärketse. — Återkallelse av
1975/76:217 Herr talman! Det var glädjande att handeln mellan Israet och Sverige har ökat, men det faktum att handeln just nu har ökat minskar inte allvaret i att svenska företag går ut och deklarerar att man deltar i ett handelskrig mot Israel. Vi har vidare exempel på att svenska företag tidigare haft omfattande förbindelser med Israel men nu valt att bryta dem för att anpassa sig till de arabiska bojkottkraven.